Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Denna fråga är föranledd av det besök som arbetsmarknadsutskottets ledamöter gjorde på arbetsmarknadsdepartementet den 17 februari, då statsrådet tyvärr var sjuk och inte kunde delta i överläggningarna. Vi fick en värdefull information dels om de propositioner som aviserades, dels om invandrarfrågor och jämställdhetsfrågor. Men man nämnde inte med ett ord sysselsättningsfrågorna. Det föranledde mig att ställa frågan av vilken anledning man hade utelämnat informationen om sysselsättningen, och om det pågick något arbete i departementet för att åstadkomma förbättringar när det gällde de höga arbetslöshetssiffrorna. Statssekreteraren gav mig svar och sade att man inte lämnade någon information om sysselsättningen beroende på att departementschefen inte var närvarande. Men, sade hon, på grund av det statsfinansiella läget och de höga räntekostnader staten har på sin upplåning fanns det inte något utrymme för ytterligare åtgärder. Detta måste tolkas så, att vi icke har råd att ha människorna i jobb i det här landet. Det förbryllade mig. Jag blev ytterligare förbryllad när jag för någon vecka sedan tittade på TV och lyssnade på Ola Ullstens inledningsanförande vid landsmötet. Han ondgjorde sig över att det fanns människor och grupper i det här samhället som protesterade mot en försämrad standard. Och detta, sade Ola Ullsten, i Sverige, världens rikaste nation! Då ställer jag frågan: Vari består den rikedomen, när vi inte har råd att ge människorna jobb? Är det så att antalet arbetslösa är ett mått på denna rikedom -— ju fler arbetslösa vi har råd att ha, desto större är vår rikedom? Vi har, som Anna-Greta Leijon här har redovisat, 153 000 arbetslösa. Antalet ökar ju, men ändå pågår inte något arbete i departementet för att snabbt försöka förhindra en ytterligare ökning av antalet arbetslösa.

Herr talman! Anna-Greta Leijon åberopar uttalanden som gjordes i samband med det s.k. septemberpaketet. Då gjordes den bedömningen att dessa åtgärder skulle leda till att efterfrågan på arbetskraft ökade med 30 000-40 000 personer, jämfört med vad som annars skulle hända. Jag kunde inte notera att Anna-Greta Leijon argumenterade mot detta. Om vi inte hade vidtagit de åtgärderna, hade vi i dag befunnit oss i ett mycket värre läge. Socialdemokraterna har ju som bekant — motvilligt, efter vad jag kan förstå — accepterat devalveringen men gått emot momssänkningen och upprepat att momsen borde höjas. Det skulle alltså försämra sysselsättningen och urholka reallönerna. Bedömningen står alltså kvar, precis som det sades då, att efterfrågan under loppet av 1982 kommer att vara i storleksordningen 30 000-40 000 personer bättre än vad som annars skulle ha varit fallet. Effekterna börjar nu märkas. Orderingången till exportindustrin är betydligt högre under hösten-vintern 1981-1982 än den var för ett år sedan. Rekryteringen i några av de större företagen har kommit i gång. Det återstår, precis som jag har sagt i mitt svar, en god väg att gå, innan vi på arbetsmarknaden ser effekterna av devalveringen, men de börjar märkas. Anna-Greta Leijon säger att vi beträffande arbetsmarknadspolitiken gjorde mer i slutet av 1970-talet — dvs. under den här regeringen. Däremot hänvisar hon, klokt nog, inte till vad som gjordes i början av 1970-talet, under den socialdemokratiska regeringen. Då gjordes nämligen inte särskilt mycket. Jag är skyldig herr Grönhagen svar på några frågor. Vi arbetar med stimulansåtgärder, som kommer i samband med kompletteringspropositionen. Jag överlägger med parterna om en förlängning av de särskilda åtgärderna för ungdomar, och vi håller på att bereda frågor som gäller byggarbetsmarknaden. Det pågår alltså ett arbete. Sedan herr Grönhagen ställde sin fråga har vi dessutom anslagit ytterligare 160 milj.kr. till beredskapsarbeten.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern säger nu att man i höstas menade att åtgärderna — devalveringen och andra åtgärder — skulle ge ett plus på 40 000 jobb i industrin jämfört med vad man annars kunde räkna med. Var det alltså på det sättet att regeringen redan då klart såg framför sig att vi hade att räkna med en mycket kraftig minskning av sysselsättningen inom industrin, men att man ändå — trots att man insåg det — inte var beredd att möta den fullt ut? Vad som i verkligheten har skett sedan regeringen kom med sitt stabiliseringsprogram är ju inte en ökning av industrisysselsättningen, av efterfrågan på arbetskraft där, utan en minskning. Vi har inte i modern tid haft så få människor sysselsatta i industrin som vi har nu. Herr talman! I flera debatter här i kammaren har jag pekat på risken att vi i Sverige, precis som fallet är i andra länder, skulle börja tolerera arbetslösheten. Jag har mötts av många försäkringar från företrädare för den 13 att minska arbetslösheten borgerliga regeringen och från borgerliga riksdagsledamöter om att det aldrig skulle komma i fråga. För drygt ett år sedan stod företrädare för de borgerliga partierna och för regeringen här i kammaren och sade: Om vi skulle få en arbetslöshet på 3 26, skulle det vara ett misslyckande för regeringens politik. Nu har vi med bred marginal passerat den gränsen för misslyckande. Min fråga kvarstår fortfarande: Hur skall regeringen ändra sin politik för att vi skall kunna minska arbetslösheten? De åtgärder som har vidtagits hittills har ju varit helt otillräckliga. Vi har i dag den högsta arbetslösheten under efterkrigstiden, och någonting måste vi göra åt denna. Jag har ännu inte fått något svar från Ingemar Eliasson på min fråga: Vad kommer regeringen att göra för att vända den här utvecklingen?
Herr talman! Det pågår tydligen ett visst arbete inom departementet när det gäller de här frågorna. Men det måste, som jag ser det, vara jobb som inte statssekreteraren är informerad om, eftersom hon kunde lämna oss det svar som hon lämnade till utskottet. Då finns det väl skäl att fråga: Hur är kommunikationerna inom departementet, mellan statsrådet och hans närmaste medarbetare?
Herr talman! Ja, Anna-Greta Leijon, vi såg framför oss en nedgång i sysselsättningen — den som inte gjorde det i våras och i somras måste ha varit åtminstone halvblind — och just därför lade vi fram septemberpaketet. Men vi sade också att det kommer att ta tid, innan effekterna slår igenom. Därför kompletterades paketet med mycket kraftfulla arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Den socialdemokratiska uppläggningen av den ekonomiska politiken hade gett den motsatta effekten — säkert fler AMS-åtgärder, men mindre efterfrågan på den reguljära arbetsmarknaden. Det går alltså stick i stäv mot den utveckling som Anna-Greta Leijon säger sig eftersträva. Vi tolererar inte arbetslöshet, och därför sätter vi in motåtgärder. Vi arbetar inte med arbetslösheten som ett ekonomiskt-politiskt instrument. Det skiljer en tiondel mellan arbetslösheten i januari 1982 och arbetslösheten vintern 1972. På denna enda tiondel kokar Anna-Greta Leijon en väldig soppa. Nu hör Sverige till de länder som ligger bäst till i Europa. Då —-i början av 1970-talet när socialdemokraterna styrde — hörde Sverige till de sämsta länderna i Europa när det gällde arbetslösheten.
Herr talman! Vi tolererar inte arbetslöshet, säger Ingemar Eliasson. Ändå har vi i Sverige i dag en högre arbetslöshet än vi har haft någon gång tidigare under efterkrigstiden. Dessutom sjunker sysselsättningen, vilket betyder att vi förutom den öppna arbetslösheten också har en dold arbetslöshet. Ingemar Eliasson! Jag har tidigare hållit med dig om — och jag vill gärna göra det också i dag — att vi i början på 1972 hade en för hög arbetslöshet. Vi hade 136 000 arbetslösa i januari 1972. Men vad gjorde vi då? Jo, vi sattein Nr 94 många kraftfulla åtgärder, så att vi på några månader kunde pressa ned arbetslöshetstalet till 90 000. Min fråga, ursprungligen till statsministern och i dag till Ingemar Eliasson, är: Hur skall den borgerliga regeringen nu ändra sin politik, så att man kan upprepa det som vi gjorde 1972, dvs. pressa tillbaka den höga arbetslösheten? Tyvärr har jag inte fått något svar. Beklagligtvis upplever vi också i den praktiska politiken att Ingemar Eliasson och hans borgerliga kolleger här i kammaren tillbakavisar alla de förslag som vi socialdemokrater lägger fram och som skulle kunna ändra utvecklingen på detta område. Det hände senast i går.
Herr talman! Det är riktigt att vi avvisar förslag som vi menar skulle gå i motsatt riktning, dvs. sådana som skulle äventyra den fulla sysselsättningen och försämra läget ytterligare. Det är därför som vi avvisar förslag om momshöjning, som skulle urholka köpkraften och minska efterfrågan här hemma. Vi tolererar inte arbetslösheten, och jag utgår från att det inte var ett uttryck för att man medvetet bedrev en arbetslöshetsskapande politik i början på 1970-talet när arbetslösheten var lika hög som nu. Det är därför som vi tar så illa vid oss när socialdemokraterna beskyller oss för att göra detta. Sverige har i själva verket lyckats bättre än något annat land i en liknande situation. Svaret på Anna-Greta Leijons fråga är att vi redan har ändrat politiken. Devalveringen och momssänkningen börjar nu ge effekt. I avvaktan på att denna slår igenom sätter vi in olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I dag har vi fått en bekräftelse på att denna politik har den penningvårdande myndighetens förtroende, nämligen genom att riksbanken har beslutat sänka diskontot med 1 90. Det skulle inte gå, om vi inte hade en lyckad ekonomisk politik.
Herr talman! Ja, ni tillbakavisar i stort sett alla de förslag som vi lägger fram. Men de förslagen sammanfaller i stor utsträckning med vad t.ex. arbetsmarknadsstyrelsen och tjänstemännens centralorganisation säger. Det är inte bara vi socialdemokrater som är djupt oroade över regeringens politik. Insiktsfulla bedömare från många håll i samhället säger att arbetslösheten kommer att fortsätta att öka i Sverige, om vi fortsätter på den inslagna vägen. Jag vill vidare ta upp något som hände i kammaren i höstas och som upprörde mig ganska mycket. Arbetslöshetssiffrorna varierar ju mellan olika månader, och i höstas, när vi fick en säsongmässig sänkning av vissa arbetslöshetssiffror, tog Ingemar Eliasson det till intäkt för att påstå att det som en följd av regeringens åtgärder hade skett reella förbättringar av läget på arbetsmarknaden. Det visade sig sedan att det inte var med sanningen överensstämmande. Jag blev uppriktigt sagt ledsen, eftersom jag har lärt 15 att förkorta väntetiderna på arbetsförmedlingarna känna Ingemar Eliasson som en kunnig yrkesman, med lång erfarenhet på arbetsmarknadsområdet genom verksamhet i sysselsättningsutredningen och som statssekreterare. Jag hoppas att han inte kommer att göra några nya sådana försök att dölja verkligheten bakom statistiska besvärjelser.

Herr talman! Martin Segerstedt har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att förkorta väntetiderna på arbetsförmedlingarna. Under senare år har en kraftig upprustning skett av arbetsförmedlingen både vad avser personal och i fråga om modern datateknik. Detta har också gällt under tider då andra myndigheter fått vidkännas nedskärningar. Regeringen har också tagit ställning för ett förslag av AMS om platsförmedlingens framtida organisation, som innebär en effektivisering av platsförmedlingsarbetet. Vidare har regeringen i årets budgetproposition visserligen föreslagit att huvudförslaget liksom för de flesta andra statliga myndigheter skall tillämpas på arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader men att arbetsförmedlingen genom omprioritering skall förstärkas med 60 tjänster. Jag utgår från att AMS kommer att göra en sådan prioritering att huvudförslaget i första hand inte kommer att inverka på platsförmedlingsarbetet. Vidare har regeringen i budgetpropositionen föreslagit ytterligare utbyggnad av arbetsförmedlingens terminalsystem. Inom regeringskansliet behandlas f.n. en framställning av AMS om ytterligare medel för lönekostnader till arbetsförmedlingen för innevarande budgetår.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är den arbetssituation som nu råder på landets arbetsförmedlingar. Vi har fått arbetsmarknadsläget väl beskrivet i den föregående debatten. Arbetslöshetskön på våra förmedlingar är nu längre än den har varit på många år, speciellt när det gäller ungdomarna. Trycket på förmedlingarna är därför oerhört stort och personalen pressas till det yttersta. I detta utsatta läge pågår nu en förändring av rutinerna på arbetsförmedlingarna, som i sig är resurskrävande. Den innebär att det införs en strikt tidsplanering med tidsbokade besök på förmedlingarna och planerade företagskontakter. Detta är i och för sig positivt men mycket resurskrävande. I sitt förslag förutsatte den grupp som arbetade med detta — den s.k. PLOG-gruppen — ett väsentligt tillskott av personal när omläggningen skulle ske. Nu kommer denna omläggning när arbetslösheten är redkordhög, och i stället för ökade resurser får arbetsförmedlingarna vidkännas direkta nedskärningar. Varje arbetssökande bör ha rätt att kräva en individuell service genom att förmedlaren för den sökandes räkning kontaktar arbetsgivare, både arbetsgivare som anmält behov av arbetskraft och andra, där förmedlaren med sin kännedom om arbetsmarknaden vet att lämpliga platser finns. Nu finns mycket sällan tid till en sådan insats. Till detta kommer att förmedlingarna i allt större utsträckning måste ägna tid åt att försöka få fram beredskapsarbeten för att över huvud taget få några lediga platser att erbjuda. Genom att anslagen till beredskapsarbetena kom alltför sent under hösten har arbetsmarknadsverket inte kunnat planera på det sätt som krävs för en nödvändig expansion av beredskapsarbetena. Följden har blivit en orimlig anhopning av arbete på arbetsförmedlingar och länsarbetsnämnder, då beslut om beredskapsarbeten skall lotsas genom en på många sätt krånglig beslutsprocess samtidigt som strömmen av sökande blir allt stridare. Beslut om beredskapsarbeten måste tas i ett tidigt skede av budgetåret för att arbetena skall kunna få en rimlig säsongsanpassning. Kritik har riktats mot arbetsförmedlingen för ökad byråkrati. Den kritiken hänför sig i första hand till de större förmedlingarna. Nu pågår även på det området en omorganisation med utlokalisering av kontor i storstadsområdena. Men det finns inte resurser att anskaffa de lokaler som krävs. Jag kan ta exempel från mitt eget län, där länsarbetsnämnden år efter år har begärt medel för att utvidga kontoret i Timrå, som är mycket underdimensionerat och arbetstyngt. Länsarbetsnämnden har inte fått några pengar till detta ändamål, och nu är läget följande: Även om länsarbetsnämnden kan omplacera personal till Timrå finns där inte utrymme för fler förmedlare. Lokaler kan ställas till förfogande av kommunen, men enligt de uppgifter jag har fått accepterar inte byggnadsstyrelsen, som svarar för lokalförhyrningen, den hyra som det i dag blir fråga om i nybyggda lokaler. Här måste till snabba åtgärder för att vi skall klara verksamheten under våren. Får vi ta den sista meningen i arbetsmarknadsministerns svar som ett löfte om ökade resurser till förmedlingarna?
Herr talman! Jag kan intyga vad Martin Segerstedt här har berört, nämligen att de anställda på förmedlingarna jobbar hårt och i allmänhet mycket effektivt. Vi har prioriterat förmedlingens uppbyggnad. Under 1970-talet har 2 200 tjänster tillförts verket. De har i huvudsak gått till förmedlingsarbetet. Vi har också — tvärtemot vad Martin Segerstedt påstår — försäkrat oss om att platsförmedlingen inte behöver dras ned när förvaltningen i övrigt måste minska — vi tillför 60 tjänster som kompenserar den 2-procentiga neddragningen av de allmänna lönemedlen. Vi har vidare sett till att förmedlingen fått bygga ut de tekniska hjälpmedlen, med dataterminaler, just för att bli mera flexibel och effektiv. Vi har tagit ställning till nya arbetsrutiner inom förmedlingen, den s.k. PILOG-utredningen, med förslag till tidsbeställning och möjlighet att dela på kontoren. Men allt detta, som har med resursfördelningen att göra, är en angelägenhet för i första hand verksledningen och därefter länsarbetsnämnden. Regeringen och departementet skall inte gå in och i detalj föreskriva hur resurserna skall fördelas. Därför får problem i stil med dem på kontoret i Timrå lösas inom verket, med de resurser man har till sitt förfogande. Det är klart att resursförstärkningen har skett just för att man skall kunna handskas med ett sådant läge på arbetsmarknaden som det vi nu befinner oss i. När det till sist gäller den framställning som är gjord är jag beredd att, för den händelse de ordinarie lönemedlen inte skulle räcka till, behandla den i positiv anda.

Herr talman! I sitt svar pekar arbetsmarknadsministern på en omprioritering av 60 tjänster, som skall tillföras förmedlingsverksamheten. Enligt de beräkningar som gjorts täcker detta inte ens hälften av det bortfall av resurser som huvudförslaget innebär. Det är fråga om en reell minskning av personella resurser i storleksordningen 80 tjänster. Det är alltså fråga om en minskning även av den platsförmedlande verksamheten.

Herr talman! Gunhild Bolander har frågat mig dels om jag anser att det bör vara en målsättning att varje hushåll skall ha sin post utdelad före kl. 12.00, dels vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att bättre tillgodose landsbygdsbefolkningens berättigade önskemål om tidigare postutdelning. Jag kan inte hålla med Gunhild Bolander om att postens service på landsbygden har försämrats under senare tid. Lantbrevbäring finns således numera även i ganska glest befolkade områden. Lantbrevbäringslinjerna utsträcks också till hushåll där medlemmar på grund av ålder eller sjukdom inte själva kan hämta posten, även om hushållsunderlaget är för litet enligt gängse regler. Det normala är att lantbrevbäraren ger sig i väg vid 8-9-tiden på morgonen och att postutdelningen är avslutad omkring kl. 13.30. Merparten av alla hushåll får alltså sin post före kl. 12. Det gäller även på Gotland. För postverket är lantbrevbäringen dyrare per hushåll än servicen i tätorterna. Detta får givetvis inte leda till en oacceptabel service. Posten Nr 94 måste dock utforma lantbrevbäringslinjerna så att man så rationellt som

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Orsaken till att jag har ställt frågan är det faktum att så många människor på landsbygden får sin post utdelad långt fram på eftermiddagen. I tätorter och vissa områden får man sin dagliga morgontidning utkörd på morgonen, men så sker inte överallt och många får alltså sin morgontidning först med lantbrevbäraren, vilket då kan betyda exempelvis kl. 16. Förutom att tidningen då har minskat i nyhetsvärde gör den sena tidpunkten att det inte finns någon möjlighet att t.ex. utnyttja det annonsutbud som finns i tidningarna. Det kan alltså röra sig om faktiska ekonomiska möjligheter som undandras vissa delar av landsbygden. Den här situationen förstärks ytterligare under sommarmånaderna, i varje falli ett län som Gotland där befolkningen tredubblas eller kanske ökar ännu meri kustområdena. Många gånger är det då också semestervikarier som inte alltid har så stor lokalkännedom. Nu är lantbrevbärarna en mycket kunnig och serviceinriktad yrkeskår, och det skall absolut inte falla någon skugga över dem. Kvar står dock glesbygdsbefolkningens berättigade önskemål om en tidigare postutdelning, och jag skulle gärna vilja veta om frågan om delning av lantbrevbärartjänster har varit diskuterad. Det skulle kunna vara en lösning på problemet. På många andra områden inom samhällets servicesektor har det visat sig positivt att inrätta deltidstjänster, och det har ofta skett i största samförstånd med den fackliga organisationen. Därför anser jag att det är väl värt att pröva detta även när det gäller lantbrevbärarna.
Herr talman! Det finns väl inget system som kan konstrueras så att det täcker alla de i och för sig berättigade intressen och behov som redovisas. Ambitionen måste vara att man inom rimliga gränser med hänsyn till kostnader och annat försöker se till att så många som möjligt får en fullödig service. Det är riktigt som Gunhild Bolander säger, att många dagstidningar delas ut på Gotland med lantbrevbärare — ungefär hälften. Och många tycker naturligtvis att det är för sent att få sin tidning vid tolv-ett-tiden på dagen. Men att finna en lösning som innebär att alla kan få den på morgonen tror jag är omöjligt. Posten har emellertid skyldighet att se till att servicen blir så bra som möjligt också i glesbygd, och den måste därför pröva alla varianter för att uppnå denna målsättning. Det gör den också — det bekräftade Gunhild Bolander själv i slutet av sitt inlägg.
Herr talman! Det är ingen som begär att lantbrevbärarna skall vara ute med morgontidningen så tidigt på morgonen som kommunikationsministern tycktes antyda. Postverket lär emellertid vid något tillfälle ha uttalat — jag har inte fått det bekräftat — att målsättningen var att varje hushåll skulle ha sin post utdelad till kl. 12. Jag förstår att det kan vara svårt att bestämma ett exakt klockslag, men jag förutsätter att inte heller postverket tycker att det är tillfredsställande att servicen trots allt har försämrats något sedan man införde systemet med heltidsjobb för lantbrevbärarna. Jag skulle önska att regeringen med postverket tog upp frågan om att möjliggöra en bättre service.

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att norrbottniska företag av Plannjas typ även i fortsättningen skall erhålla transportstöd. För att svara på frågan vill jag börja med att förklara gällande bestämmelser för transportstödet. Transportrådet, som enligt statsmakternas beslut administrerar stödformen, har den 10 februari i år gett ut nya tillämpningsföreskrifter för stödet. De baseras på ett riksdagsbeslut i fjol om att införa ett effektivare transportstöd med en samtidig minskning av kostnadsramen. Tillämpningsföreskrifterna anger att transportstöd inte lämnas för järnoch stålverkens produktion. I järnoch stålverk innefattas även dotterföretag till verken, vilkas verksamhet ingår som ett naturligt led i den produktion som drivs av moderföretaget. Jag anser att transportstödet måste vara regionalpolitiskt effektivt. Stödet har också formen av ett riktat bidrag för att dels stimulera till ökad produktion inom stödområdet, dels skapa intresse hos företagen att lokalisera sig inom stödområdet. Omvänt bör transportstöd inte lämnas till företag inom stödområdet, vilka utan hinder av transportkostnaderna kan få avsättning för sin produktion även utanför stödområdet. Inte heller bör de som har en med hänsyn till råvarutillgång, energitillgång e. d. naturlig lokalisering inom stödområdet få transportstöd. Det åligger transportrådet att pröva vilka företag som är berättigade till transportstöd. I fråga om stålvaror och därmed integrerade produkter anser rådet att transportstödet inte har någon avgörande betydelse ur lokaliseringssynpunkt. Problemen i denna verksamhet torde också enligt min mening främst vara av strukturell natur och bör därför lösas i andra sammanhang.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på frågan. Bakgrunden till min fråga är det beslut som riksdagen fattade i november om att slopa fraktbidraget till järnoch stålverk. Kammarens majoritet ansåg då att fraktstödet saknar betydelse från lokaliseringssynpunkt och att transportstöd därför kan slopas helt för järnoch stålprodukter. Resultatet av den beslutsprocess som har följt efter riksdagsbeslutet har blivit att företag såsom t.ex. Plannja i Luleå, vilket tidigare klassades såsom verkstadsindustri, nu kommer att tappa sitt transportstöd. Detta företag tillverkar plastbelagd profilerad plåt för användning inom bl.a. byggnadsindustrin. Utgångsmaterialet är i detta fall varmförzinkad plåt, som aldrig har tillverkats vid järnverket i Luleå utan köps från utlandet men nu dess bättre också till allt större del från järnverket i Domnarvet. En mycket stor del av produkterna exporteras. Plannja har alltså ingen annan produktionsanknytning till järnverket i Luleå än att företaget är ett dotterbolag till SSAB. Länsstyrelsen i Luleå förklarar också att ”företaget kan ur allmän regionalpolitisk synpunkt närmast hänföras till verkstadsindustrin”. Plannja har i dagsläget 275 anställda, som svarar för en väldigt viktig del av sysselsättningen i en av arbetslöshet hårt drabbad kommun. De ökade kostnader som blir följden av en indragning av transportstödet kommer att få allvarliga konsekvenser för detta företags fortlevnad, inte minst mot bakgrund av att andra företag i samma bransch inte drabbas. Det kan inte heller vara rimligt att företaget skall straffas för att det är ett dotterföretag till SSAB. I olika sammanhang har det talats om vikten av att höja förädlingsgraden på produkter inom industrin, inte minst i ett län som Norrbotten. I denna utveckling har detta företag fyllt en stor uppgift. I svaret från statsrådet kan jag bl.a. notera att statsrådet anser att ”transportstödet måste vara regionalpolitiskt effektivt”. Det kan man hålla med om. Vidare säger statsrådet att ”stödet har också formen av ett riktat bidrag för att dels stimulera till ökad produktion inom stödområdet”. Det är väldigt viktigt i detta fall för att skapa intresse hos företag att lokalisera sig inom stödområdet. Man undrar om det intresset kommer att finnas kvar i fortsättningen, när det görs sådana här omklassningar av företag, som tidigare bedömts såsom verkstadsindustri men nu plötsligt klassas såsom någonting annat. I svaret talas också om företag, ”vilka utan hinder av transportkostnaderna kan få avsättning för sin produktion även utanför stödområdet”. Detta företag är oerhört beroende av att få hjälp med transportkostnaderna, eftersom avståndet till marknaden är väldigt långt. ”Inte heller bör de som har en med hänsyn till råvarutillgång, energitillgång e. d. naturlig lokalisering inom stödområdet få transportstöd”, säger statsrådet vidare. Men som jag nyss har strukit under har detta företag väldigt lång väg att få hem sin råvara. En del importerar man, men alltmer tar man från verken i den södra delen av landet. Det här går egentligen stick i stäv med de krav vi har haft på detta område tidigare. Jag vill fråga statsrådet: Är det verkligen på det sättet att vi i fortsättningen skall tappa transportstödet inom det här området? Det kommer att bli mycket svårt att klara lokaliseringar av den här typen av företag till Norrbotten.
Herr talman! Man kan naturligtvis alltid diskutera vad transportstödets vara eller inte vara kan betyda för enskilda företag. Men jag föredrar att föra resonemanget mera principiellt. Grundtanken är, som jag har sagt tidigare, att stödja verksamhet inom stödområdet och stimulera till en så långtgående förädling som möjligt, för det gäller ju ytterst att skapa så många arbetstillfällen som möjligt i de här bygderna. Transportrådet har ännu inte fattat något beslut om huruvida transportstödet skall utgå till den här typen av företag eller ej. Transportrådet har att pröva frågan om bidrag skall kunna utgå. Ett sådant ställningstagande har ännu inte skett i rådet, och till dess får vi kanske avvakta och se vad som händer.
Herr talman! Nu säger statsrådet att transportrådet inte har fattat något beslut ännu. Enligt uppgifter som jag har fått under de senaste dagarna har mani det här speciella företaget fått ett meddelande om att transportstödet i den här formen skall upphöra i mars. Det är klart att förra årets riksdagsbeslut innebar att stödet för manufakturerade produkter, t.ex. fartygsprofiler och armeringsnät, från järnoch stålverk skulle upphöra. Men nu ser det ut som om man går betydligt längre, något som kommer att innebära ett dråpslag mot hela tanken att höja förädlingsgraden när det gäller våra industriprodukter, framför allt i län som Norrbotten som har en ganska låg grad av förädling av industriprodukterna. Det är därför angeläget att vi även i fortsättningen kan få ha kvar stödet för att gynna den här typen av förädlingsindustri, som ju har utvecklats mycket fint och skapat allt fler arbetstillfällen.
Herr talman! Såvitt jag vet har inget formellt beslut fattats i transportrådet idet här konkreta fallet. Det är väl så med dessa bestämmelser, som alltid när man ändrar bestämmelser över huvud taget, att det blir en inkörningsperiod, innan man ser riktigt hur det utfaller. Det inträffar alltid gränsfall som gör att det tar litet tid, innan man får någon sorts mall att följa. Detta gäller också i det här fallet.
Herr talman! Om jag uppfattar kommunikationsministern rätt, tycker han Torsdagen den att det även i fortsättningen är viktigt att ha kvar stödet till företag som bidrar 11 mars 1982 till att förädla industriprodukter, speciellt när det gäller ett sådant län som

Herr talman! Bernt Ekinge har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att ge patentbesvärsrätten en egen självständig instruktion. Patentbesvärsrätten är en förvaltningsdomstol. Den tillkom den 1 januari 1978 genom att besvärsavdelningen vid patentoch registreringsverket bröts loss och omvandlades till en självständig myndighet. Domstolen tar upp besvär mot beslut av patentoch registreringsverket i ärenden som rör bl.a. ansökningar om patent samt registrering av mönster och varumärken. Patentbesvärsrätten har en viss administrativ anknytning till patentoch registreringsverket. Bl. a. detta har motiverat att nödvändiga administrativa bestämmelser för domstolen finns intagna i instruktionen för patentoch registreringsverket. Av dessa bestämmelser framgår klart att domstolen är en självständig myndighet. Domstolen har även en egen arbetsordning. Enligt min mening kan inte den allmänna rättssäkerheten, som Bernt Ekinge befarar, påverkas av att administrativa bestämmelser för domstolen finns intagna i den ena eller andra instruktionen. Jag vill här erinra om att domstolens dömande verksamhet är reglerad i lag, nämligen lagen om. patentbesvärsrätten. Patentbesvärsrättens självständighet står över den författningstekniska lösningen av instruktionsfrågan. Frågan om patentbesvärsrätten torde dock övervägas ytterligare sedan patentprocesskommittén överlämnat sitt betänkande. Enligt vad jag har inhämtat kan det komma att ske under nästa år. Det kan i sammanhanget nämnas att regeringen från och med den 1 januari 1982 har ändrat sammansättningen av tjänsteförslagsnämnden för patentbesvärsrätten. Ändringen innebär bl.a. att chefen för patentoch registreringsverket resp. ordföranden i patentbesvärsrätten inte längre är självskriven ordförande resp. vice ordförande i nämnden. Samtliga ledamöter skall numera utses av regeringen för en tid av högst tre år. I beslut den 22 december 1981 har regeringen förordnat en högt kvalificerad hovrättsjurist till ny ordförande i nämnden. Genom ändringen har de önskemål beaktats som riksdagen tidigare givit till känna med anledning av en motion med yrkande om att riksdagen skulle begära att regeringen ändrar bestämmelserna om tjänsteförslagsnämnden i instruktionen för patentoch registreringsverket.

Herr talman! Jag ber först att få tacka handelsministern för svaret. Frågan om domstolarnas självständiga och fristående ställning i förhållande till de myndigheter vilkas beslut domstolarna har att pröva är en viktig och känslig fråga framför allt när det gäller människornas upplevelse av domstolarnas opartiska och rättvisa dömande. Denna grundsats tror jag vi är helt överens om, och det är mot den bakgrunden jag har tagit upp frågan. Handelsministern säger i svaret att det av instruktionen klart framgår att patentbesvärsrätten är en självständig myndighet. Detta är emellertid inte förhållandet helt igenom. I instruktionen för patentverket står t.ex. i 1 § att den allmänna verksstadgan skall tillämpas för patentoch registreringsverket, men det finns ingen som helst uppgift om i vad mån den allmänna verksstadgan helt eller delvis skall tillämpas på patentbesvärsrätten. 17 § anges vilka som skall tjänstgöra i patentverkets patentavdelning, i 8 § står att i patentbesvärsrätten skall finnas patenträttsråd, och i 9 § står att hos verket är i övrigt anställda etc. Jag menar att av detta framgår att patentbesvärsrätten ur administrativ synpunkt knappast har den självständiga ställning som man skulle önska. Snarare ges intrycket av att patentbesvärsrätten är en del av själva patentverket. 110 §i patentverkets instruktion, som gäller hur styrelsen för patentverket skall handlägga frågor, framgår att styrelsen också skall handlägga sådana frågor som gäller patentbesvärsrätten med undantag för arbetsordning och andra föreskrifter om organisation av handläggningen i patentbesvärsrätten. Det torde vara unikt i svensk förvaltning att en självständig myndighet inte har en egen instruktion. Jag behöver bara peka på länsrätterna, allmänna reklamationsnämnden, tjänsteförslagsnämnden inom domstolsverket osv. De har alla egna instruktioner. Det måste betraktas som anmärkningsvärt att administrativa bestämmelser för domstolen finns intagna i instruktionen för patentverket, vars beslut domstolen har att pröva. Denna uppfattning delas av ordföranden i patentbesvärsrätten. Jag har en kopia av en skrivelse som han tillställde dåvarande handelsministern i november 1979, varur jag citerar följande : ”Enligt 10 § i patentverkets instruktion har patentverkets styrelse vissa befogenheter med avseende på organisationen av patentbesvärsrätten. Det är oklart hur långt dessa befogenheter går. Det ter sig dessutom principiellt något tvivelaktigt att styrelsen för underinstansen skall ha sådana befogenheter med avseende på en överordnad instans.” Jag skulle vilja fråga handelsministern: Är ändå inte tiden nu inne för att rätta till den här föråldrade kvarlevan och ge också patentbesvärsrätten en självständig instruktion, som svarar mot moderna förhållanden?

Herr talman! Det förhållandet att en självständig myndighet har administrativ anknytning till en annan myndighet, i form av en gemensam kanslifunktion t.ex., är ju i och för sig inte någonting ovanligt, och det behöver givetvis inte påverka opartiskheten i arbetet hos en sådan myndighet. Jag är medveten om att den nuvarande ordningen kan medföra vissa smärre administrativa olägenheter. Detta har också påpekats i den av Bernt Ekinge omnämnda skrivelsen från besvärsrättens ordförande. Det är självfallet angeläget att verksamheten i patentbesvärsrätten löper så smidigt som möjligt. Om det skulle visa sig att avsaknaden av särskild instruktion för patentbesvärsrätten medför att arbetet inte kan löpa smidigt, är jag självfallet beredd att se på frågan om en särskild instruktion för patentbesvärsrätten. Men vi får, som jag nämnde i mitt frågesvar, anledning att återkomma till detta när patentprocessutredningens betänkande föreligger.

Herr talman! Jag tackar för den kompletterande uppgiften från handelsministern. Jag tror det vore värdefullt om man verkligen undersökte detta. Frågan gäller ju förhållandet mellan myndighet och domstol, som ändå är någonting annat än förhållandet mellan ett par olika myndigheter. Det är den frågan som jag har uppmärksammat. Handelsministern säger nu att man skall avvakta vad som kan komma fram av patentprocessutredningen, men det är klart att detta kommer att dröja lång tid. Jag anser att det knappast kan finnas skäl att avvakta den utredningens resultat när det gäller att rätta till den här oformligheten. Får jag till sist, herr talman, ytterligare med några ord kommentera vad handelsministern i slutet av sitt svar nämner om tjänsteförslagsnämnden. Den ändring som har gjorts är bra, men jag utgår från att den bara är ett första steg på vägen mot ett riktigt bra förhållande också för tjänsteförslagsnämnden. Jag har uppmärksammat att generaldirektören i patentverket har skrivit till handelsministern just om tjänsteförslagsnämnden. I sitt brev säger han: ”Enligt min personliga uppfattning är den naturligaste lösningen att överföra tjänsteförslagsnämdens nuvarande uppgifter på den för domstolsväsendet upprättade tjänsteförslagsnämnden. En sådan förändring är både rationell och kostnadsbesparande och några avgörande praktiska skäl kan inte anföras mot den.” Jag delar hans uppfattning och skulle gärna vilja höra om handelsministern är beredd att gå vidare på den vägen i enlighet med de intentioner som generaldirektören har. Om vi får en ny självständig instruktion för patentbesvärsrätten och dessutom får tjänsteförslagsnämnden inordnad under domstolsverkets tjänsteförslagsnämnd, så att handläggningen av dessa ärenden på det sättet blir gemensam med övriga domstolars, då tror jag att vi har löst de problem som jag har tagit upp.

Herr talman! Jag finner anledning att i detta sammanhang framföra följande. Det är ett orättfärdigt förslag som kammaren just står i begrepp att remittera. Det drabbar främst arbetare inom den privata sektorn — inom industri, byggande och handel. Förslaget har sin udd riktad mot människor som har de tyngsta jobben, de som i sitt arbete får sin hälsa utsatt för de största riskerna. Det har därför väckt stor vrede runt om i landet och har av väldigt många uppfattats som en borgerlig klasslagstiftning, riktad mot framför allt arbetarna inom industri, handel och byggande. När häromdagen även arbetsgivarna protesterade mot ett annat förslag, som gällde försämringar av stödet till företagshälsovården, då slog regeringen till reträtt. När arbetarna och de tjänstemän som hotas protesterar mot försämringar som direkt drabbar dem, då är regeringen helt kallsinnig, och det ger också en bild av förhållandena här i landet. Herr talman! Vi socialdemokrater kommer att yrka avslag på denna proposition. Vi kommer att bekämpa förslaget. Efter en socialdemokratisk valseger i höst kommer denna klasslagstiftning inte att genomföras.

Herr talman! I anledning av vad Olof Palme har framfört här vill jag påminna om att regeringen i vederbörlig ordning anmält en proposition om förändring i sjukförsäkringen. Den anmäldes i januari, och det framgår klart Nr 94 av propositionsförteckningen. Nu har vi fått denna proposition på riksdagens Torsdagen den bord, och det är rimligt att riksdagen behandlar den på samma sätt som man 11 mars 1982 behandlar alla andra propositioner. Någon diskussion i sakfrågan tar vi därmed inte upp förrän vi har utskottsbetänkandet för behandling här i

Herr talman! Jag har svårt att begripa vad herr Gustavsson menade med sin intervention. Möjligen menade han följande. I går kväll beslöt majoriteten av Sveriges riksdag att i sina riktlinjer för budgetpolitiken ange att någon försämring av sjukförsäkringen icke skulle äga rum. Det kan mot bakgrund av denna votering och detta nederlag för regeringen måhända te sig märkligt att en proposition med just det innehåll som riksdagsmajoriteten har avvisat remitteras till utskott. Då det läge som nu råder skulle tvinga oss att framställa yrkanden om att vi inte skall remittera ett mycket stort antal av de propositioner som har förelagts riksdagen, tycks det vara meningslöst att nu framställa något yrkande. Därför har vi inget emot att denna proposition remitteras till utskott. Däremot förblir propositionen ett förslag till en orättfärdig lagstiftning, som vi med all kraft kommer att bekämpa.
Herr talman! Eftersom Olof Palme inte uppfattade vad jag sade, kan jag upprepa det. Jag har sagt att denna proposition är vederbörligt anmäld och att vi inte tar upp någon sakdebatt förrän utskottsbetänkandet finns till behandling i kammaren. Dessutom är det väl så, Olof Palme, att riksdagen inte har någon möjlighet att vägra att behandla förslag som grundlagsenligt lagts fram för dess prövning. Därför är det helt naturligt att denna proposition skall remitteras.

Herr talman! Låt mig från början säga ifrån att jag inte är emot kvinnans rätt till prästämbetet. Jag kan för min del inte tolka Bibeln till att förbjuda kvinnliga präster, utan anser att en bra kvinnlig präst borde vara bättre än en dålig manlig. Men jag är ingen teolog. Och när teologer världen runt i sina tolkningar kommer till andra resultat, menar jag att vi måste gå försiktigt fram. Det här är en utpräglad trosfråga alltsedan den tiden då vi hade en kärnfull grundlag fallande under budet att man ingens samvete fick tvinga eller tvinga låta. När man tar del av konstitutionsutskottets tongångar den här gången, finner man dem vara ganska kärva och knappast vittnande om någon större vilja att sätta sig in i hur andras samveten kan känna det. Allra tydligast märker vi skillnaden mellan då och nu, om vi jämför med dåvarande statsrådet Ragnar Edenmans oändligt försiktiga uttalande i proposition 1958:30: ”Frågan varken kan eller får lösas utifrån endast ett abstrakt likställighetsresonemang. Jag anser det viktigt att man nu ej släpper denna synpunkt.” Jag har svårt att finna något bärande skäl till att man tvångsledes skulle avskaffa samvetsklausulen med allt vad det skulle innebära. Visserligen säger utskottet att de som har en annan uppfattning också har hemortsrätt i svenska kyrkan, men man säger inte att de i många fall är stoppade i sin befordran. Jag behöver bara nämna ett sådant namn som Gustav Adolf Danell. Det är en enastående förkunnare, som sex eller sju gånger har varit på förslag till biskop. Men han har aldrig utnämnts, just därför att han har en avvikande mening i denna fråga. Det är minsann inte alltid så högt i tak i våra kyrkor. Ärkebiskopen föreslog för någon tid sedan en förlängning av samvetsklausulens giltighet med tio år. För egen del tycker jag inte att det finns någon anledning till tidsbegränsning. Det kan tänkas att den allmänna uppfattningen med tiden ändras, så att klausulen blir onödig. Men vad vi nu håller på att göra är att med ett klubbslag ögonblickligen avskaffa en ordning som i alla fall har varat i närmare 2 000 år. Inte har då jag kunnat finna varför det skulle vara så fruktansvärt bråttom med den här saken. Varför inte ställa just samvetsklausulens avskaffande på framtiden? Jag vill till sist påpeka, att bland de präster som har en annan uppfattning än den som riksdagen på politisk väg har gjort till den officiella, finns det många som omsorgsfullt har tänkt igenom frågan innan de tagit ståndpunkt. Och dessa präster är sannerligen inte de sämsta — därmed självfallet inte sagt att de ”officiellt tänkande” skulle vara sämre. Av här anförda skäl anser jag det olyckligt att avskaffa samvetsklausulen. Jag har med mitt anförande velat klargöra, att om än utskottet varit enigt så finns det bland riksdagens gräsrötter också andra åsikter. Jag kommer inte att ta upp kammarens hårt ansträngda tid med att begära votering, eftersom en sådan i det här fallet inte fyller något annat ändamål än att vara en åsiktsmarkering, och som sådan må, herr talman, mitt anförande vara nog.

Herr talman! I regeringens proposition 1981/82:93 föreslås att den så omdiskuterade samvetsklausulen avskaffas. Kvinnor och män skall alltså äntligen bli fullt jämställda i svenska kyrkan. Nu innehåller propositionen några oklarheter, som vi har tagit upp i en motion. Det gäller vad som skrivs i propositionen om vissa praktiska anordningar, och det gäller övergångsbestämmelserna. Tyvärr har inte konstitutionsutskottet i sitt betänkande på något sätt behandlat denna motion eller kommenterat dess förslag. Motionen får anses besvarad med det uttalande som utskottet gör i frågan, heter det i betänkandet. Jag är mycket förvånad över att just konstitutionsutskottet tar så lätt på sin uppgift som beredande organ för riksdagen, att det helt underlåter: att behandla vissa motioner, som väcks i anslutning till en regeringsproposition. Båda de motioner som vi har väckt med anledning av denna proposition har rönt samma öde, dvs. de har inte fått någon som helst sakbehandling av utskottet. I vår motion 2155 tar vi som sagt upp två avsnitt av propositionen, där vi tycker att det finns oklarheter och sådant som innebär att det inte kommer att råda full jämställdhet mellan kvinnor och män inom svenska kyrkan, trots att samvetsklausulen avskaffas. Det gäller bl.a. det som skrivs om vissa praktiska anordningar. Enligt propositionen skall vissa praktiska anordningar accepteras, eftersom frågan om full jämställdhet mellan män och kvinnor som präster i svenska kyrkan i det praktiska livet inte kan lösas omedelbart. Vad är detta annat än ett accepterande av fortsatt diskriminering av kvinnliga präster? Som vi skriver i motionen anges inte i propositionen vad dessa praktiska anordningar konkret kan komma att innebära. Men vi misstänker att man menar någon form av informell väjningsrätt för kvinnoprästmotståndarna — detta eftersom man i sammanhanget i propositionen talar om att det inte kan bli fråga om att införa någon formell rätt att vägra tjänstgöring. Sedan överlåts åt kyrkan att själv lösa frågan, med dessa ”vissa praktiska anordningar” som rättesnöre. Utskottet kommenterar som sagt inte denna del av vår motion, och oklarheterna kvarstår alltså efter utskottsbehandlingen. Från vpk:s sida kan vi inte acceptera dessa skrivningar, som kan innebära att samvetsklausulen fortfarande finns kvar informellt. Det är nästan sämre än det hittills har varit. En informell diskriminering av de kvinnliga prästerna kommer att bli betydligt svårare att avskaffa för riksdagen än den lagreglerade samvetsklausulen. Vianser, som vi också skriver i motionen, att de samarbetssvårigheter som kan finnas inom svenska kyrkan måste kunna lösas på samma sätt som på den övriga arbetsmarknaden, dvs. genom konstruktiva diskussioner, där grundförutsättningen måste vara att de arbetsuppgifter som ingår i en tjänst också skall utföras. Någon väjningsrätt, vare sig formell eller informell, kan vi inte acceptera. Det andra avsnittet av propositionen som vi tar upp i vår motion gäller övergångsbestämmelserna. Där anför regeringens föredragande i propositionen att han anser att de rättsliga följderna av förslaget inte bör slå igenom fullt ut för dem som har prästvigts under hittillsvarande rättsläge. Det innebär, som vi skriver i motionen, att diskrimineringen av kvinnliga präster i sämsta fall kommer att fortsätta i bortåt 40 år, till dess att den siste kvinnoprästmotståndaren gått i pension. Det anser vi vara helt oacceptabelt. Vi har ju haft en övergångstid på över 20 år sedan kvinnorna fick rätt att vigas till präst, och alla har ju vetat att samvetsklausulen har varit tillfällig och att den avsetts gälla i ett övergångsskede. Det borde nu vara dags att helt och fullt ge kvinnorna jämställdhet inom svenska kyrkan. Den väjningsrätt som propositionen föreslår skall finnas kvar för redan prästoch biskopsvigda anser vi inte behövs. Utskottet är mycket kluvet i denna fråga. Det framgår, om man läser betänkandet.

Man gör det genom att man föreslår att förhållandena i Göteborg löses så, att om inte biskopen prästviger, bör detta göras av ärkebiskop eller annan biskop. Man accepterar alltså propositionens övergångsbestämmelser när det gäller biskopar och, såvitt jag kan förstå, också när det gäller präster. Betänkandet innehåller visserligen också skrivningar där man vädjar till kvinnoprästmotståndarna om god samarbetsvilja, men såsom förhållandena hittills har varit inom svenska kyrkan i just den här frågan är det väl risk att dessa vädjanden kommer att förklinga ohörda, eftersom inte utskottet samtidigt klart tagit avstånd från förslaget till övergångsbestämmelser i propositionen, vilket vi föreslår i vår motion. Vi ser detta som en principfråga. Det måste vara slut med övergångsbestämmelser nu, och kvinnorna måste kunna tjänstgöra och mötas med respekt också inom svenska kyrkan. Det gäller förstås också inom Göteborgs stift. Vi anser det som fortsatt diskriminering av kvinnorna, om de inte kan bli prästvigda av biskopen i det egna stiftet. Jag anser inte att utskottet med sina skrivningar har undanröjt den kvardröjande diskriminering som fanns i propositionen, och jag vill därför yrka bifall till vår motion 2155, som tar klar ställning för lika behandling av kvinnor och män inom svenska kyrkan. Ytterligare några frågor behandlas i proposition och betänkande. Det gäller frågan om upplåtande av kyrkorum i vissa fall och frågan om ändring i jordfästningslagen. Vi har i en motion, 2154, föreslagit att en mening i förslaget till lag om tillfällig upplåtelse av kyrka utgår. Det gäller den mening som lyder: ”Upplåtelse får inte ske för ändamål som kränker kyrkorummets helgd eller är oförenligt med svenska kyrkans ordning.” Anledningen till detta vårt förslag är att vi vill göra det möjligt att utan svårighet upplåta kyrkan för exempelvis borgerlig begravning. Vi anser att det finns risk för att denna mening kan göra det möjligt för ett kyrkoråd att exempelvis hindra begravningar med fackliga eller politiska fanor och med profana sångoch musikinslag. Vi anser att den kvarvarande texten i lagförslaget är fullt tillräcklig för att förhindra att en kyrka används på ett stötande sätt. Den skulle med vårt förslag lyda enligt följande: ”Tillfällig upplåtelse av kyrka får ske endast om det kan antas att kyrkorummet och dess inventarier kommer att behandlas med pietet och aktsamhet. Upplåtelse får inte ske så att den hindrar församlingens gudstjänstliv eller kyrkliga verksamhet i övrigt.” Jag kan varken polemisera mot utskottet eller kommentera utskottets ställningstagande, eftersom man inte med ett ord har berört varför man har yrkat avslag på denna motion. Jag måste därför nöja mig med att slutligen också yrka bifall till motion 2154, som jag här har redovisat. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till motionerna 2154 och 2155.

Herr talman! Det är en något egendomlig situation och en egendomlig debatt. Hilding Johansson polemiserar mot personer utanför kammaren men inte med oss—i varje fall inte med mig— som har deltagit i debatten. Ingen här i kammaren har ifrågasatt att vi politiker inte skulle ta ställning, utan det måste ha förekommit i den allmänna debatten. Jag ställde en del frågor som jag inte fick något svar på. I övrigt tycker jag att Hilding Johanssons inlägg var bra. Vad han sade talar egentligen för vår motion. Efter vad jag förstår vill man gå mjukt fram också från konstitutionsutskottet. Man vill alltså inte omedelbart genomföra jämställdhet inom svenska kyrkan, utan man tycker att det är fullt möjligt med en viss diskriminering även under en övergångsperiod. Jag anser att det är beklagligt, och jag vill gärna fråga Hilding Johansson: Delar Hilding Johansson vpk:s uppfattning att det är diskriminering exempelvis när kvinnor i ett stift inte kan vigas till präst av sin egen biskop? Det kommer att bli så framdeles också i och med utskottets skrivning. Jag vill upprepa min fråga när det gäller de praktiska anordningarna: Skall det behövas speciella sådana inom kyrkan? Går det inte att arbeta inom svenska kyrkan på samma sätt som man gör på den övriga arbetsmarknaden? Jag ställde ytterligare en fråga, och den handlade om kyrkorummet och lagstiftningen i det avseendet. Inte heller på den frågan fick jag något svar. Varför har man avstyrkt vår motion? Är våra farhågor överdrivna, eller vilket är skälet?

Herr talman! Inte heller jag skall väl fortsätta denna polemik, även om jag i sak delar Hilding Johanssons uppfattning att vi har rätt att framföra uppfattningar om och besluta i denna fråga. När det gäller frågan om väjning säger Hilding Johansson att man accepterat ett avsteg beträffande Göteborgs stift. Men såvitt jag förstår accepterar man att en väjningsrätt skall finnas kvar också för präster och biskopar i övrigt, precis som föreslås i propositionen. Det finns inget klart avståndstagande utan bara, såvitt jag kan utläsa, en vädjan till prästerna om att de skall samarbeta. Det är i och för sig bra att man vädjar, men jag tycker att det klart skall sägas ifrån att vi inte skall ha sådana övergångsbestämmelser, utan att man fortsättningsvis skall kunna fungera jämställt inom svenska kyrkan. På den punkten kanske jag kan få ett svar. Vidare menar Hilding Johansson att vi har överdrivna farhågor när det gäller upplåtande av kyrka. Ja, låt oss hoppas att farhågorna är överdrivna. Vi lär få se om så är fallet, eftersom det är enbart vårt parti som står bakom vårt förslag. Det lär inte komma att bifallas, även om vi skulle begära votering om det.

Herr talman! Det är som Hilding Johansson tidigare påpekade ett enigt utskott som i denna debatt redovisar sina överväganden om mäns och kvinnors behörighet till prästämbetet i svenska kyrkan. Jag vill gärna understryka att jag menar att enigheten är en styrka. Bakom det eniga utskottsbetänkandet döljer sig nämligen en beredvillighet från partierna att söka finna en väg som kan vinna bred anslutning inte bara i riksdagen utan också i kyrkan. Strid och pekpinnepräglade påtryckningar gagnar inte det återställande av lugn inom kyrkan som i dag framstår som så angeläget. Att Marie-Ann Johansson skall förstå detta skall man kanske inte begära. Lugnet behövs. Kyrkan har, inte minst i vår tid, så centrala uppgifter att fylla för att skänka människor frid, samband och meningsfullhet i tillvaron att strid i frågor av den här karaktären inte får tillåtas blockera och hindra. Herr talman! En lösning på den segslitna frågan om kvinnors arbetsvillkor som präster och manliga kollegers förhållande till dem måste bygga på både fasthet och hänsyn. För att reglerna skall kunna omsättas i praktiken krävs en ovillkorlig uppslutning bakom kvinnors rätt till prästämbetet. Men det krävs också varsamhet gentemot dem som av trosskäl har en annan syn i ämbetsfrågan. I särskilt hög grad gäller detta i förhållande till präster som under lång tid verkat inom kyrkan. Utgångspunkten för det förslag utskottet nu framlägger är en vittgående respekt för olika trosuppfattningar. Alla skall ha hemortsrätt i svenska kyrkan. Samtidigt kan inte riksdagen, med den ordning som gäller för lagstiftning i kyrkofrågor, undandra sig sitt ansvar för att tillse att innebörden i 1958 års behörighetsreform genomförs också i praktiken. Kvinnliga präster måste tillförsäkras fullgoda möjligheter att utöva sitt ämbete. Förhållandena mellan manliga och kvinnliga präster kommer också i framtiden att vägledas av de uttalanden i motivform som riksdag och kyrkomöte finner anledning att göra. Vad regeringen och utskottet i proposition och betänkande har framlagt och anfört om hur behörighetsreformen skall föras vidare blir statsmakternas riktlinjer för framtiden. I propositionen understryks emellertid att det i frågor som dessa måste ankomma på kyrkan själv att lösa de samarbetsproblem som skilda synsätt i ämbetsfrågan på vissa håll ger upphov till. Herr talman! På nytillträdande präster kan av naturliga skäl andra krav ställas än på äldre. Samtidigt som propositionen framhåller att jämställdhetslagen nu blir tillämplig i alla avseenden för förhållandena inom kyrkan, poängteras det att praktiska anordningar, som ger utrymme för att man tar hänsyn till olika trosuppfattningar, är godtagbara. Att dessa praktiska anordningar måste stå i överensstämmelse med jämställdhetslagen är självklart. Annars drabbas de kvinnliga prästerna. I fråga om de präster som vigts till sitt ämbete medan den s.k. samvetsklausulen gällt, framhåller departementschefen: ”Som jag har framhållit i det föregående måste vissa praktiska anordningar kunna vidtas inom svenska kyrkan för att underlätta utvecklingen mot full arbetsgemenskap mellan alla präster. Detta synsätt måste bilda utgångspunkten för en diskussion av de speciella övergångsproblem som anknyter till dem som har prästvigts medan samvetsklausulen ännu gällt. Det är för mig uppenbart att man måste ta särskild hänsyn till dessa präster.” ”Jag har förut framhållit att det över huvud taget är naturligt att så långt som möjligt försöka undvika konfliktsituationer i samband med liturgisk tjänst. Vad frågan gäller i detta sammanhang är om en präst, som har vigts till prästämbetet före beslutet i detta ärende, skall tvingas att mot sin samvetsbestämda övertygelse fullgöra liturgisk tjänst tillsammans med en kvinnlig präst. Jag kan inte se något skäl för att tvinga fram en sådan tjänstgöring eller något behov av att lagstifta i ämnet. Den positiva utveckling inom kyrkan som eftersträvas skulle inte främjas. Samtidigt vill jag emellertid också uttala att inte heller de präster som det här gäller bör ställa sig vid sidan av denna utveckling utan se det som angeläget att underlätta läkningsprocessen inom kyrkan. Svenska kyrkan måste med kraft verka för att inom en så snar framtid som möjligt nå målet om en full gudstjänstgemenskap. Detta förutsätter emellertid också en vilja till samförstånd och samarbete från alla meningsriktningar.” Det sista är särskilt viktigt. Alla meningsriktningar har en skyldighet att medverka till ett positivt samarbetsklimat.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 Den lösning av behörighetsfrågan som propositionen och utskottsutlåtandet anger bör vara ägnad att inleda en process som gagnar svenska kyrkan och dess arbete. En sådan strävan har varit drivkraften bakom moderata samlingspartiets medverkan i de diskussioner som nu går mot sitt slut. Nu är det kyrkans ansvar att föra arbetet vidare. Till sist: Det ligger i dessa frågors natur att det kan vara svårt att nå total enighet trots ett enigt utskott. Olika uppfattningar måste vi respektera, i spörsmål som ytterst gäller religiös tro och övertygelse.
Herr talman! Per Unckel menade att jag inte begriper att det kan behövas lugn i kyrkan. Det får väl stå för hans räkning. Hur som helst tror jag att om vårt förslag, som är betydligt klarare, genomförs — vi menar att det skall råda jämställdhet mellan kvinnor och män i kyrkan — kanske det skulle bli mera lugn än om utskottets förslag vinner, med de ganska luddiga formuleringar som där finns. Efter att ha lyssnat på två företrädare från konstitutionsutskottet har jag fått två olika nyanstolkningar av det. Hilding Johansson sade att det inte var någon väjningsrätt kvar mer än för en biskop. Per Unckel talade däremot om hur väjningsrätten var utformad och citerade då utskottets betänkande. Han menade att den är så utformad att det kan bli lugn i kyrkan och att även kvinnoprästmotståndarna kan fortsätta att verka. Jag tror inte att sådana otydligheter är ägnade att skapa lugn. I det fallet tror jag det hade varit bättre, om man klart sagt ifrån att efter det att lagen avskaffats skall det råda jämställdhet mellan kvinnor och män i svenska kyrkan — något som f. ö. de allra flesta människor som inte deltar i det inre spelet tycker är den riktiga uppfattningen, och det är också svenska kyrkans uppfattning.
Herr talman! Låt mig till Marie-Ann Johansson säga: Vår strävan har varit att samla en så bred majoritet som möjligt bakom de nu föreslagna åtgärderna. Vi har nämligen trott oss veta att detta är den enda möjligheten genom vilken vi kan få också kyrkan att ansluta sig till ett aktivt arbete i denna riktning. Marie-Ann Johansson företräder den enkla, raka och till synes logiska Nr 94 vägen. Det är bara det att den vägen kommer att permanenta samvetsklau
Herr talman! Det är alldeles riktigt att jag är för en enkel, rak och logisk linje. Vad jag inte förstår är hur den skulle kunna permanenta samvetsklausulen. Den innebär tvärtom att det inte blir några övergångsbestämmelser eller speciella väjningsrätter. Det är ändå en ganska liten minoritet som i dag är kvinnoprästmotståndare. Jag tror därför att det vore fullt möjligt också för riksdagen att följa denna enkla, raka och logiska linje.

Herr talman! Konstitutionsutskottets vice ordförande Hilding Johansson har med god insikt redovisat grunddragen i propositionen. Jag kan därför nöja mig med att göra några noteringar. Jag vill understryka att det är glädjande att vi nu har kunnat uppnå en bred anslutning till de principer som läggs fast i propositionen. Det är självklart att en så här svår fråga ger upphov till debatt mellan olika meningsriktningar. Det har också i dag framkommit att man kan se på ämbetsfrågan från delvis skilda utgångspunkter. Det behöver enligt min mening inte vara något negativt. Det är viktigt och tillfredsställande att ett enhälligt konstitutionsutskott tillstyrkt propositionen, trots våra i viss mån skilda utgångspunkter. Jag är övertygad om att detta förhållande också är en riktig återspegling av hur man ser på frågan inom kyrkan och bland medborgarna i allmänhet. Propositionen grundar sig på ett enhälligt betänkande, och konstitutionsutskottets förslag är också enhälligt. Diskussionen om kvinnornas tillträde till prästämbetet har som alla vet pågått länge — den sträcker sig 50 år tillbaka i tiden. Ända sedan vi fick behörighetslagen 1958 har emellertid frågan om kvinnliga präster varit föremål för mycket debatt. Ock detta trots att det hela tiden har varit klart att kvinnor och män har lika behörighet till prästerliga tjänster. När behörighetslagen antogs var man väl medveten om att det under en övergångstid skulle kunna uppstå vissa svårigheter. Man hoppades emellertid att dessa skulle kunna överbryggas. Bakgrunden till att regeringen nu lägger fram en proposition i ämnet är att utvecklingen inte helt har blivit den man hoppades. I propositionen föreslås nu att behörighetslagen upphävs. Härigenom försvinner samvetsklausulen, och jämställdheten mellan män och kvinnor som präster i svenska kyrkan ökar. Allmänna regler om jämställdhet mellan män och kvinnor, sådana de uttrycks i regeringsformen och jämställdhets 39 lagen, kommer nu att gälla fullt ut också i svenska kyrkans verksamhet. Utgångspunkten för förslaget är dels svenska kyrkans ställning, dels kyrkans uppfattning i ämbetsfrågan. Enligt svenska kyrkan är kvinnor och män jämställda i fråga om att inneha prästämbetet. Men även de som har en annan bibelsyn bör ha kvar sin hemortsrätt i svenska kyrkan. Detta har riksdagen uttalat också vid tidigare tillfällen. I propositionen slås fast att var och en som inträder som präst i svenska kyrkan måste vara beredd att fullgöra alla med prästämbetet förenade uppgifter i samarbete fullt ut med sina kolleger. Beträffande dem som i dag är prästvigda är jag övertygad om att det med god samarbetsvilja skall gå att undvika konfliktsituationer. Den förordade lösningen innebär att det ankommer på svenska kyrkan att inom ramen för de allmänna reglerna komma till rätta med samarbetsproblemen. Ett stort ansvar läggs nu på kyrkan. Det är viktigt att kyrkan själv med kraft verkar för att finna lösningar på dessa frågor. Det är min förhoppning att kyrkan nu skall få mer tid att ägna sig åt sin egentliga verksamhet och inte föröda kraft på inre oenighet. Det har därför varit särskilt angeläget att ge regeringsförslaget en sådan utformning att det kan, som jag har sagt tidigare i olika sammanhang, underlätta en läkningsprocess inom kyrkan samtidigt som inblandningen från statsmakternas sida görs så liten som möjligt. Med god vilja bör det vara möjligt att inom kyrkan finna lösningar på de konkreta problemen.

Herr talman! Behörighetslagen, dvs. lagen om kvinnas behörighet till prästerlig tjänst, antogs av riksdagen och allmänna kyrkomötet år 1958 och trädde i kraft den 1 januari 1959. Till lagen finns en motivtext som betraktas som en samvetsklausul. Ett enigt konstitutionsutskott föreslår nu att riksdagen skall bifalla proposition 1981/82:93 om upphävande av behörighetslagen från 1958. I och med ett upphävande av lagen försvinner också den s.k. samvetsklausulen. Någon ny lag utan samvetsklausul behövs inte, eftersom de lagar som gäller inom samhällslivets andra områden även bör gälla inom svenska kyrkans verksamhetsområde. Den nya regeringsformen utgår från det självklara förhållandet att män och kvinnor har lika rättigheter. Grundlagen gäller naturligtvis också svenska kyrkan. Vi har även jämställdhetslagstiftningen, som syftar till jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet. Vi kan inte komma ifrån att svenska kyrkan har offentlig-rättslig karaktär och att prästtjänsterna är statligt reglerade. De offentliga organen skall uppehålla jämställdhet mellan kvinnor och män. De allmänna principer om jämställdhet mellan kvinnor och män som gäller i samhället gäller naturligtvis också svenska kyrkan. Enligt kvinnoprästutredningen finns i dag kvinnliga präster i samtliga stift. Även om det inte hittills förekommit prästvigningar av kvinnor i Göteborgs stift, har kvinnor ändå haft möjlighet att söka och få prästerliga tjänster i stiftet. Det fanns vid utgången av 1980 endast två kvinnliga präster i Göteborgs stift och tre kvinnliga präster i Visby stift. I de övriga stiften var antalet betydligt högre, t.ex. Stockholms stift med mer än 100 kvinnliga präster. Det totala antalet anställda präster i samtliga stift vid utgången av år 1980 var 2 616 manliga präster och 371 kvinnliga präster. Kvinnorna utgör alltså något över 10 90 av de i tjänst verksamma prästerna. Dessa kvinnor kommer efter den 1 januari 1983 inte att behöva utsättas för någon form av diskriminering, om riksmötet beslutar enligt utskottets hemställan. Utskottet är enigt, och jag vill säga, herr talman, att det har "funnits en ambition hos utskottets ledamöter till samstämmighet i denna så viktiga fråga. Det bör efter den 1 januari 1983 stå klart att det inte finns någon formell rätt för manlig präst att undvika samarbete med kvinnlig präst. De kvinnliga prästerna har vigts till sitt ämbete i svenska kyrkans lagstadgade ordning, och deras legitimitet kan därför inte ifrågasättas. Vad som krävs är god samarbetsvilja, och utskottet förutsätter att det finns i vår kyrka. När det gäller problemet med Göteborgs stift redovisade jag tidigare att prästvigning av kvinnor inte hittills förekommit där. Detta kan också enligt utskottet lösas efter den 1 januari. Om inte biskopen i Göteborg vill prästviga kvinna, skall ärkebiskopen antingen själv göra detta eller förordna annan biskop att inträda i hans eller hennes ställe att utföra prästvigningen. Prästvigningen skall ske inom stiftet. På så sätt kan man lösa även detta problem med god samarbetsvilja inom svenska kyrkan. Vad som anförs i propositionen och i utskottets betänkande får här uppfattas som vägledande. Det är min förhoppning att kyrkomötet härvidlag delar utskottets mening. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I föreliggande betänkande från konstitutionsutskottet behandlas bl.a. upphävande av den s.k. samvetsklausulen. Sedan jag efter bästa förmåga ingående har tagit del av såväl proposition som utskottsbetänkande finner jag uttalanden i dessa som gör mig betänksam. Låt mig först klart deklarera att jag står helt bakom 1958 års lag om kvinnans behörighet till prästerlig tjänst. På den punkten har jag ingen avvikande mening från den som kommer fram i proposition eller utskott. Jag har dock alltid slagit vakt om samvetsklausulen. Ämbetsfrågan är för många präster och lekmän en trosfråga, en trosfråga av högsta dignitet, och en samvetsfråga för den enskilde. Vi kan inte lagstifta om vad människor skall tro eller inte tro. Vad vi däremot kan göra är att skriva lagar och motivtexter som undertrycker trosfrihet och åsiktsfrihet för vissa enskilda medborgare och grupper av medborgare. Det är bl.a. på denna punkt som jag är betänksam. Som jag tidigare sagt stöder jag tanken att kvinnan innehar prästerlig tjänst. Det är min bestämda åsikt, och denna hävdar jag nu lika väl som tidigare. Å andra sidan varken kan jag eller vill jag göra gällande att de som hävdar en annan tolkning av Bibeln i ämbetsfrågan inte skulle ha samma ställning och rättigheter inom kyrkan som tillkommer mig med min tolkning.

Menar utskottet att t.ex. en biskop skall vägra en prästkandidat, som hävdar en bestämd trosuppfattning i ämbetsfrågan, prästvigning och tjänstgöring inom svenska kyrkan? Eller skall kandidaten avsvära sig sin tro för att kunna bli prästvigd? Det senare är som alla förstår en orimlighet, och det är väl ingen som har tänkt så heller. Litet längre ner säger utskottet: ”Enligt utskottet bör statsmakterna inte ingripa i kyrkans inre liv.” Står inte dessa båda uttalanden emot varandra? Först slår man fast att vad som anförs i propositionen skall vara vägledande. Detta innebär att den som har en trosuppfattning som avviker från propositionens motivuttalanden inte kan bli präst i svenska kyrkan. Senare säger utskottet att statsmakterna inte skallingripa i kyrkans inre liv. Men är det inte detta man gör genom att fastslå att det som anförts i propositionen och konstitutionsutskottets betänkande skall vara vägledande? Jag kan inte finna annat än att dessa båda påståenden är motsägande. Jag ansluter mig till att statsmakterna inte skall ingripa i kyrkans inre liv. Jag kan inte godta att ett flertal av de uttalanden som görs i propositionen och betänkandet, och som efter vad jag förstår berör kyrkans inre liv och trosfrågor, skall som utskottet fastslår vara vägledande och därmed bindande för verksamheten inom kyrkan. Ett stort antal remissinstanser, bland dem flera domkapitel, säger att Nr 94 kyrkan har en uppfattning, men accepterar att inom sig ha enskilda personer med en avvikande uppfattning i ämbetsfrågan. Det är också min uppfattning, liksom utskottets, att så god samarbetsvilja finns och skall finnas från skilda meningsriktningar inom svenska kyrkan att olika uppfattningar i ämbetsfrågan skall kunna tolereras. Men regler för detta samarbete skall utvecklas inom kyrkan själv och fastställas av kyrkan och inte av statsmakterna. Däremot är det statsmakternas skyldighet att se till att enskilda medborgare tillförsäkras personliga frioch rättigheter. Vi har åsiktsfrihet, trosfrihet m.fl. friheter, och jag är tveksam om det inte är så att vissa uttalanden i propositionen, sanktionerade av utskottet, står i konflikt med grundlagens frioch rättigheter. Jag finner att de uttalanden som gjorts i proposition och utskott är alltför hårda och intoleranta mot de medborgare som har avvikande mening i ämbetsfrågan. Jag vill därför föreslå att riksdagen i samband med beslut om konstitutionsutskottets betänkande gör ett uttalande. Jag har nämligen inte funnit det vara meningsfullt att yrka bifall till en motion som jag har skrivit under då ett enigt utskott har avstyrkt densamma. Jag har därför försökt att utforma ett uttalande som enligt min uppfattning klarlägger att riksdagen slår vakt om trosfrihet, åsiktsfrihet och samvetsfrid även sedan samvetsklausulen upphävts — ett uttalande som enligt vad jag förstår har stöd i ett flertal remissinstanser.

Herr talman! Jag har inte hävdat att trosfriheten skulle vara i fara, utan jag sade att jag var betänksam på den punkten. Frågan är svår, det tror jag att även Hilding Johansson måste erkänna. Därför är det väl inte så märkvärdigt om man verkligen försöker att ta sig en funderare, vilket jag inte på något sätt ifrågasätter att också Hilding Johansson har gjort. Jag har absolut inte försökt att på något sätt diskriminera kvinnliga präster. Jag deklarerade klart och tydligt att jag står bakom behörighetslagen och att jag står bakom kvinnliga präster i svenska kyrkan. Det är min tolkning. Men jag vill därmed inte ifrågasätta att de som gör en annan tolkning inte skulle ha samma rättigheter, samma möjligheter och samma befogenheter inom svenska kyrkan som jag och de som gör den tolkning av ämbetsfrågan som jag har deklarerat. Hilding Johansson säger: Vi lägger oss inte i svenska kyrkans inre liv. Ja, det är där som jag är tveksam.

Är det inte då så att man ingriper i kyrkans inre liv, därför att trosfrågor hör till kyrkans inre liv, och detta är en trosfråga! Det är det som jag har försökt klarlägga med mitt särskilda yrkande, som jag trodde att riksdagen skulle kunna anta i det här sammanhanget.

Herr talman! Jag tror att jag med mitt uttalande också tolkar den uppfattning som många remissinstanser ger uttryck för. Låt mig här citera vad domkapitlet i Visby säger beträffande upphävandet av behörighetslagen. Domkapitlet vill att alternativet utformas så, ”att uppfattningen i ämbetsfrågan efter behörighetslagens upphävande inte omöjliggör för präster att stå kvari tjänst eller för prästkandidater att erhålla prästvigning och tjänst”. Det är ett flertal remissinstanser som ger uttryck för samma uppfattning. Även om det är en minoritet inom svenska kyrkan som hävdar denna trosuppfattning, är det en betydande minoritet, både av präster och av lekmän. Jag anser att vi bör ta all hänsyn även till denna minoritet. Enligt min uppfattning kan båda åsiktsriktningarna dväljas inom kyrkan. Men kyrkan skall själv lösa samarbetsproblemen utan att riksdagen ger några pekpinnar — om jag får använda det uttrycket — om hur man skall lösa de inre trosfrågorna. Jag anser att detta är en mognadsprocess på ganska lång sikt för kyrkan och något som vi måste finna oss i. Som jag tidigare påpekat är det fråga om en tvåtusenårig tradition. Då får vi nog finna oss i att det går åt några årtionden för att vi skall kunna få en mognadsprocess — en mognadsprocess som skall äga rum inom kyrkan och inte ske genom påtryckningar utifrån.

Herr talman! När regeringen lade fram sin proposition om män och kvinnor som präster i svenska kyrkan, fullgjorde den ett uppdrag som gavs av riksdagen redan 1978. Som ett steg på vägen till fullgörande av det uppdraget tillsatte folkpartiregeringen den utredning som ligger till grund för propositionen.

Det är — jag vill gärna på nytt stryka under det som Hilding Johansson och flera andra har sagt — svenska kyrkans lära, att såväl män som kvinnor skall vara präster i svenska kyrkan. De som har en annan uppfattning är en minoritet, och det finns anledning att påminna om det inom en kyrka och till en kyrka som under de gångna 100-150 åren har haft uppenbara svårigheter att hantera minoriteter i sin gemenskap. Det är en minoritet i svenska kyrkan där det såväl om präster som om lekmän i många fall kan sägas att de har betytt ofantligt mycket för församlingsarbetets vitalisering, för gudstjänstlivet och också för lekmännens ansvarstagande i det vardagliga kyrkliga arbetet. Problemet med de kvinnliga prästerna har fått sin särskilda skärpning i Göteborgs stift. Det framgick redan av direktiven för utredningen. Det har således funnits god anledning att i såväl propositionen som konstitutionsutskottets betänkande så detaljerat som möjligt gå in i de speciella förhållanden som råder i Göteborgs stift. Där finns en kyla och kärvhet i atmosfären, som kvinnliga präster och de lekmän och präster som har uppfattningen att även kvinnorna kan vara präster har mött och möter i det dagliga arbetet och i sådana gemensamma arrangemang som brukar ha stiftskaraktär. Jag tycker att det är riktigt som utskottet gjort, nämligen att konstituera en väjningsrätt för biskopen i Göteborgs stift. Men jag finner anledning att påminna om att det har inte funnits och finns i varje fall inte längre någon väjningsrätt för Göteborgs domkapitel. Domkapitlets strategiska uppgift i samband med prästvigning och antagning till prästerlig tjänst bör i detta sammanhang lyftas fram, eftersom det är domkapitlet som antar till tjänst. Någon prästvigning kan inte äga rum om inte domkapitlet har gjort en sådan antagning. Med tidigare och tyvärr även med nuvarande sammansättning av Göteborgs domkapitel förtjänar detta förhållande att markeras i debatten. Domkapitlet har såsom statlig myndighet en särskilt viktig position när det gäller att slå vakt om att jämställdhetslagen till fullo slår igenom också i den del av svenska kyrkan som utgörs av Göteborgs stift. I debatten har under de senaste dagarna tendenser synts som skulle peka på att de detaljerade önskemål som förs fram i konstitutionsutskottets betänkande beträffande Göteborgs stift skulle emanera från någon utom kyrklig opinion, t.ex. på massmediaområdet. Jag vill då påminna om att det är en inomkyrklig opinion, kanaliserad genom Evangeliskt forum i Göteborgs stift, som på denna punkt framfört mycket bestämda önskemål i sitt remissyttrande till departmentet. Dessa önskemål har blivit tillgodosedda såväl i propositionen som i konstitutionsutskottets betänkande. Jag är förvissad om att svenska kyrkan, vare sig hon är en fri kyrka eller står i förbindelse med staten, genom denna vakna lekmannaoch prästopinion alltid skall kunna slå vakt om jämställdheten i kyrkan.

Herr talman! Det är kanske på sin plats att jag som präst ber om ursäkt för att vi präster vållar så mycket bekymmer i den här kammaren. Men jag vill samtidigt säga att detta visst inte bara är en prästfråga. Vi som tjänstgör i församlingar där det är fifty-fifty mellan manliga och kvinnliga präster vet att det är många av kyrkomedlemmarna som har bestämda meningar om vem som skall jordfästa, viga, döpa och konfirmera. Problemet är inte löst bara genom att man föser in ett antal präster i en fålla. Det andra jag ville säga riktar jag till min vän Hilding Johansson, som jag tycker gör det litet väl lätt för sig, när han säger att kyrka och stat är helt överens. Kyrkan har medgivit rätt för kvinnor att vara präster, och vi har antagit en jämställdhetslag, osv. Vi följer kyrkans bekännelse, sade han så fint. Det är sant, men det är inte hela sanningen. Problemet gäller dem som har en avvikande mening, inte av sådana skäl som Catarina Rönnung så bryskt framförde, utan av samvetsskäl, därför att de tolkar Bibeln annorlunda och har ett samvete som är beroende av Guds ord. Jag har som sagt en annan mening, men jag vill liksom herr Oskarson säga att jag respekterar dem som tänker annorlunda. Frågan är just vad vi skall göra med dessa. Vi kan ju inte resonera om dem med våra sekulära termer och säga att de som tänker annorlunda diskriminerar och struntar i jämlikhet. Det är därför, herr Hilding Johansson, vi är betänksamma för att riksdagen tar över ett sådant här ärende. Det är inte alla som besitter en så djup lärdom som Hilding Johansson jämväl i teologin, och därför är det vanskligt att lämna ut detta här. Vi har också fått höra att de som representerar ett motstånd mot kvinnopräster är grumliga i sin teologiska tanke. Synd att inte Bo Giertz är här! Han är en av de få präster som inte är grumliga — de flesta andra är det mer eller mindre. Eller Gustaf Adolf Danell — dessa är våra mest praktfulla förkunnare och representerar den avvikande meningen. Kyrkomötet har ju också tagit upp detta med väjningsrätten, för att gardera samvetena. Detta har ingenting med diskriminering och sådant att göra. Därför, herr Karl Boo — jaså, han har försvunnit från kammaren. Det var ju synd. Då skulle jag vilja säga till hans stol där borta i stället, att vore det inte mera honnett att marknadsföra den här saken i kyrkomötet först, så det finge säga sitt? Det vore mera honnett, så mycket mer som man har en proposition i bakfickan som kommer att ta ifrån kyrkomötet rätten att ha ett avgörande ord vid stiftandet av kyrkolag. Nu hade man kunnat visa kyrkomötet förtroende i den här frågan, som verkligen är en intern kyrklig fråga. Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag hoppas att kyrkomötet har det.

Herr talman! Det senaste som Hilding Johansson sade kan jag helt instämma i. Detsamma gäller när han säger att det inom kyrkan självfallet skall vara jämställdhet mellan män och kvinnor. Här slår Hilding Johansson in öppna dörrar, eftersom jag ju menar precis detsamma som han. Men det är inte riktigt det frågan gäller. Det gäller ju dem som har en seriös, avvikande mening. I det avseendet menar jag att denna kammare icke är rätt forum att diskutera teologiska frågor. Det vore riktigare att ta upp dem i kyrkomötet. Vidare frågar Hilding Johansson om jag menar att kyrkomötet skall säga nej till det här. Nej, det menar jag inte.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 Väjningsrätten är ett sådant praktiskt grepp som under en övergångstid kunde vara lämpligt. Jag är nämligen alldeles övertygad om att kyrkan själv kan lösa problemet, och det har jag sagt många gånger tidigare här i kammaren.

Herr talman! Också den teologiska forskningen går faktiskt framåt, och man kommer kanske undan för undan att finna nya äktkristna lösningar. Det gäller dock här en grupp av människor med seriösa åsikter. Det finns knepiga präster, liksom det också finns knepiga politiker, men dem lämnar jag därhän. Det gäller här personer i ledande ställning vilka är seriöst inriktade.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

Herr talman! Under höstsessionen avslog riksdagen en motion av Allan Ekström med samma yrkande som det jag nu åter framställt, nämligen om att göra slut på taxeringsnämnders straffrihet för gärningar som medfört förfång för enskilda, dvs. skattebetalarna, som ”inte är ringa” och som betingats av grov oaktsamhet — allt enligt texten i justitieutskottets betänkande nr 26. Utskottet motiverade i höstas sin hemställan om avslag på Allan Ekströms motion med att saken var under utredning, och Allan Ekström kunde i ett lika patetiskt som burleskt anförande visa upp att så varit fallet nu i gott och väl en mansålder. Herr talman! Eftersom jag har uppfattat det som en viktig uppgift för en riksdagsman att försöka försvara medborgarna mot myndigheterna, har jag i Allan Ekströms frånvaro från riksdagen under motionstiden sett till att i varje fall hålla bollen i spel. Utskottet framhåller nu att motivet till undantagsbestämmelserna år 1975 var att en ny taxeringsorganisation skulle införas 1979. Nu är det alltså 1982, och den nya taxeringsorganisationen är införd. Utskottet framhåller vidare att utredningsarbetet hittills inte har förebragt tillräckligt underlag för att avskaffa särregleringen för taxeringsfunktionärerna. Jag vill påpeka att utskottet använder termen ”funktionärer”, medan jag har talat om ordförande och ledamöter av taxeringsnämnd, dvs. beslutsfattare. Utskottet kommer till slutsatsen att min motion ”således” bör avslås. Vi vet alla att justitieutskottets ordförande är en särdeles människovänlig person. Men man kan inte låta bli att undra hur länge utskottet skall tveka att straffbelägga gärningar som enligt utskottet betingas av grov oaktsamhet och som för andra medborgare medför förfång som inte är ringa, vilket väl i själva verket måste betyda ”stort förfång”. Varför tvekar man att agera? Vilka allmänna intressen är det man vill skydda? Utskottet anser det ju dock angeläget, som man säger, att frågan om taxeringsfunktionärernas straffrättsliga ansvar övervägs på nytt. Kunde inte justitieutskottet självt ha gjort ett sådant övervägande? Kunde man inte åtminstone ha sagt ”med förtur”? Herr talman! Inte heller den här gången torde det löna sig att yrka avslag på utskottets hemställan, även om det inte hade behövts någon ny lagtext utan bara vore att ta bort en mening i brottsbalken, vilket inte borde ha överstigit utskottets förmåga. Men låt mig åtminstone ge uttryck för mitt bekymmer över den bokstavsträldom som gör att man i riksdagen ännu efter 173 år lyder under den gamla besvärjelsen att vara ”wisligt trög till werkning, men fast och stark till motstånd”.

Herr talman! I slutet av förra riksmötet behandlades ett betänkande från justitieutskottet om forumregler för mål om renhållningsavgifter, grundat på en motion av Åke Wictorsson. Den socialdemokratiska gruppen reserverade sig för denna motion. Till årets riksmöte har Åke Wictorsson återkommit med sina motionsyrkanden, och vi har därför till betänkande nr 27 fogat en reservation. Vi har med ännu större glädje reserverat oss den här gången, eftersom vi anser att motionen nu har givit klara belägg för de svårigheter som uppstår på grund av att fastighetsforum inte kan användas. Åke Wictorsson kommer att närmare redovisa motiven för sitt yrkande att fastighetsforum skall kunna användas, och jag vill endast yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Det kan förefalla vara ett litet problem, det som behandlas i justitieutskottets betänkande nr 27 om forum för renhållningsavgifter. För vissa kommuner med många fritidshus kan det dock röra sig om flera tiotal ärenden per år. I dessa ärenden om indrivning av renhållningsavgifter kan det enligt nuvarande regler bli aktuellt att föra talan vid domstolar över hela landet. För att slutföra bevisningen kan två tre personer från kommunens renhållningsorganisation behöva inställa sig vid den aktuella domstolen. Kostnaderna härför faller i slutskedet oftast på de betalningsskyldiga fastighetsägarna, eftersom kommunerna strävar efter att föra talan endast i sådana mål där de med sin erfarenhet kan bedöma att de har goda utsikter att vinna processen. Med hänsyn till den ojämna spridningen av ärendena över landet och nödvändigheten för resp. domstol att kunna reglerna i den lokala renhållningsordningen i resp. kommun är riskerna också stora för en ojämn rättstillämpning. Varje domstol i detta land kan omöjligen känna till Mot denna bakgrund skulle det vara en fördel både för rättstillämpning och när det gäller processkostnaderna för de enskilda fastighetsägarna om domstolshanteringen kunde ske vid fastighetsdomstolen i den kommun där fritidsfastigheten är belägen. Det är detta problem som jag har tagit upp i motion 392. Av för mig obegriplig anledning har detta ärende blivit partipolitiskt skiljande i utskottet, så att den borgerliga majoriteten avstyrker, medan den socialdemokratiska minoriteten i reservationen tillstyrker det förslag som har framförts i motionen, nämligen att käranden skall ges möjlighet att välja mellan att väcka talan antingen vid fastighetsforum eller vid svarandens personliga forum. Det är riktigt att samma förslag behandlades av riksdagen i höstas, varvid den borgerliga majoriteten avvisade kravet. Jag hade då litet större förståelse för att man stannade vid detta ställningstagande, eftersom sakunderlaget för motionsbehandlingen föreföll visa att kostnaderna och obehaget i huvudsak var en kommunal angelägenhet, medan det skulle vara en fördel för den enskilde att behålla nuvarande system. Det var först i riksdagsdebatten som jag då fick möjlighet att visa att kommunerna som regel håller sig skadeslösa genom att kostnaderna i slutskedet får bäras av den som förlorar det aktuella tvistemålet, dvs. fastighetsägaren. Nu har utskottet haft chansen att pröva även dessa synpunkter, men majoriteten vidhåller fortfarande sin uppfattning. Det är för mig obegripligt. Här har vi en fråga där vi kunde förenkla hanteringen, öka rättssäkerheten och minska kostnaderna, inte minst för enskilda människor. Borde inte detta vara ett intresse som kunde samla oss alla här i riksdagen till ett praktiskt konstruktivt beslut? Herr talman! Jag vädjar till de enskilda ledamöterna av denna kammare att för ett ögonblick höja sig över den snävaste blockpolitiken och i denna lilla fråga låta praktiska synpunkter fälla avgörandet. Jag yrkar bifall till den reservation som fogats vid utskottsbetänkandet.

Herr talman! Jag måste först korrigera Lisa Mattson. Det var inte under förra riksmötet som vi behandlade denna fråga. Om jag inte har räknat fel är det mindre än fyra månader sedan som den behandlades. Det var alltså under detta riksmöte som utskottet föreslog att motionen skulle avstyrkas och riksdagen följde utskottets förslag. Vi har, som framgick av vad Åke Wictorsson sade, i utskottet inte funnit anledning att frångå vår tidigare ståndpunkt, att frågan om renhållningsavgifter inte har en sådan nära anknytning till fastigheten att det kan motivera att ärendena handläggs vid fastighetsforum. Det är omtänksamt av Åke Wictorsson att ta hänsyn till dem som är skyldiga att betala renhållningsavgifterna. Men det är faktiskt den person som har förorsakat nedskräpningen som får bekosta renhållningen och inte fastigheten. Jag kan därför inte se någon anledning att gå ifrån utskottets förslag utan hemställer om bifall till detsamma.
Herr talman! Herr Lidgard för ett något märkligt resonemang. Han hänvisar till juridiska formaliteter och kan mot den bakgrunden inte inse att praktiska skäl talar för en annan hantering. Jag tycker fortfarande att man hanterar ärenden på ett märkligt sätt i denna kammare, och jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.